Herr talman! Maria Stockhaus har frågat mig hur elever med svårigheter ska kunna fångas upp tidigt om det inte finns personal i barnens närhet som har utbildning i att bedöma enskilda barns kunskapsutveckling. Maria Stockhaus har även frågat mig hur jag och regeringen ställer oss till ett obligatoriskt bedömningsstöd från första skolåret.Lärarnas arbete med uppföljning av elevernas kunskapsutveckling och arbete med stöd och särskilt stöd är centralt för elevernas lärande. Av skollagen framgår att utbildningen ska ta hänsyn till barns och elevers olika behov och att barn och elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. I skollagen anges också att om en elev är i behov av särskilt stöd ska han eller hon ges ett sådant stöd. Detta gäller även för förskoleklassen. Vikten av tidiga insatser kan inte underskattas. Regeringen har därför som mål att säkerställa att stöd och särskilt stöd sätts in tidigt för att förebygga problem som kan växa och under lång tid försvåra för den enskilde eleven. I budgetpropositionen för 2015 har regeringen föreslagit eller aviserat en rad åtgärder som syftar till att ge bättre förutsättningar för ökad måluppfyllelse genom att den tidiga uppföljningen av elevernas kunskaper stärks. Exempelvis aviserar regeringen att en så kallad läsa-skriva-räkna-garanti som kommer att utredas under 2015 med målsättningen att ny lagstiftning ska kunna träda i kraft under 2017. En läsa-skriva-räkna-garanti säkerställer att insatser sätts in så fort en lärare eller annan skolpersonal upptäcker att en elev är i behov av stöd eller särskilt stöd. Detta kan innebära att insatser sätts in redan i förskoleklassen.En annan viktig del i arbetet med tidiga insatser är att öka tillgången till lärare med specialpedagogisk kompetens i lågstadiet. Det är angeläget att säkerställa att alla elever som har behov av specialpedagogiskt stöd ges tillgång till det så att ingen elev lämnas efter. Regeringen föreslog därför i budgetpropositionen för innevarande år flera åtgärder för att öka tillgången till specialpedagogiskt stöd i framför allt förskoleklassen och årskurs 1-3 i grundskolan och motsvarande skolformer.Regeringen ställer sig positiv till obligatoriska bedömningsstöd i läs och skrivutveckling samt matematik för årskurs 1. De obligatoriska bedömningsstöden ger lärare ett forskningsbaserat stöd i arbetet med att följa upp elevernas kunskapsutveckling i syfte att redan under den första årskursen identifiera såväl elever som behöver stöd i sin läs och skrivutveckling eller matematiska utveckling, som elever som behöver extra utmaningar för att kunna nå så långt som möjligt. Regeringen har därför aviserat i budgetpropositionen för 2015 att obligatoriska bedömningsstöd i läs och skrivutveckling och i matematik i årskurs 1 kommer att införas under 2016. Obligatoriska bedömningsstöd införs därmed enligt den plan den tidigare regeringen lade fast och kan från och med 2017 ses som en naturlig del av hela läsa-skriva-räkna-garantin från förskoleklass till årskurs 3. För att ytterligare öka möjligheterna att så tidigt som möjligt fånga upp de elever som har eller som bedöms riskera att få problem med läsförståelsen avser regeringen att under 2016 införa kunskapskrav i läsförståelse i årskurs 1.

Herr talman! Jag tackar Gustav Fridolin för svaret.Att alla elever som behöver stöd ska få det och att stöd ska ges så tidigt som möjligt är vi överens om mellan regeringen och Alliansen, likaså om behovet av fler speciallärare och mindre klasser. Vi är också överens om att det borde bli obligatoriskt att börja skolan, alltså att vistas i skolans lokaler, från sex års ålder.Förskoleklassens verksamhet ser i dag väldigt olika ut i olika delar av landet. Bland andra Skolverket har lyft fram att förskoleklassens uppdrag inte är helt tydligt. Med tanke på diskussionerna om likvärdighet innebär det ett problem att förskoleklassen på vissa håll är en fortsättning på förskolan medan den på andra håll är helt integrerad i skolan. Det som regeringen aviserar i dag, att de ger Skolverket i uppdrag att förtydliga uppdraget för förskoleklassen, är därför bra, men viktiga delar saknas fortfarande.Herr talman! Svenska elever får under sin skoltid mindre undervisningstid än elever i de flesta andra OECD-länder. Vi är också rätt ensamma om att börja skolan så sent som vid sju års ålder. Det kommer att krävas flera åtgärder för att förbättra våra skolresultat. Och jag är övertygad om att en tidigare skolstart med ett tydligt uppdrag och tydliga mål redan från sex års ålder kan påverka resultaten i skolan positivt.Det kan tyckas att våra förslag är väldigt lika, men det finns viktiga skillnader.En skillnad är att i och med att vi gör grundskolan tioårig gäller kursplanerna i de olika ämnena på lågstadiet även sexåringarna. Det innebär att det finns ett centralt innehåll som ska gås igenom och att det finns kunskapskrav i de olika ämnena. Det är en förutsättning för att kunna följa upp eleverna och ge rätt stöd att det är tydligt vilka mål som de bör ha uppnått.En annan avgörande skillnad mellan regeringens och Alliansens förslag är vilka som ska arbeta med sexåringarna. I dag krävs inte behöriga lågstadielärare i förskoleklassen. Det räcker med förskollärare. Den stora skillnaden mellan de två yrkeskategorierna är att lågstadieläraren har utbildning i att bedöma enskilda barns kunskapsutveckling. Det har inte förskolläraren. I förskolans pedagogik ingår inte att bedöma enskilda barn, utan där bedöms i stället verksamheten som helhet och själva verksamhetens utveckling. Det är en väsentlig skillnad om man vill att enskilda elever ska få tidigt stöd om de behöver det.Jag ställde också frågan till utbildningsministern hur elever med svårigheter ska kunna fångas upp tidigt om de som arbetar med barnen inte har kompetensen att bedöma enskilda barns kunskapsutveckling. Den frågan har jag inte fått något svar på.
Herr talman! Jag tackar utbildningsministern för svaret.Maria nämnde detta med grundskollärarnas utbildning, att de har en utbildning att bedöma barns kunskapsutveckling. Du säger att du vill ha kunskapsbedömning i läsförståelse från årskurs 1. Jag förstår inte skillnaden. 95 procent av barnen i dag går i förskoleklass. Det är en egen skolform. I en del kommuner bedrivs den på förskolorna. I många kommuner bedrivs den i skolorna.På alla de skolor som jag har besökt, fackföreningar och andra som jag har talat med säger man att det vore rätt bra att renodla detta, det vill säga att med förskoleklassen - det vi kallar för nollan - göra grundskolan till en tioårig grundskola. Det är det vi föreslår.Jag måste säga att jag är lite förvånad över att man inte kan tänka sig att gå med på detta utan bara säger att den ska bli obligatorisk i stället. Det spelar ju ingen roll när det är 95 procent som redan går där. Däremot skulle vi få fler undervisningstimmar. Barnen skulle kunna börja lära sig tidigare och fångas upp tidigare. I de flesta länder börjar barnen tidigare än vid sju års ålder.Jag skulle gärna vilja ha ett svar från dig på hur du ser på den tanke som vi har. Vi talar väldigt mycket om överenskommelser över blockgränserna. Då borde man väl kunna lyssna på det andra laget i det här läget och säga: Okej, vi inkorporerar förskoleklassen, och då blir grundskolan tioårig. Det borde inte kosta så mycket.
STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationerHerr talman!

Det är viktigt att man får en riktigt bra start i skolan så tidigt som möjligt för att man sedan ska kunna lyckas också i den övriga delen av grundskolan och gå vidare till gymnasiet.Det är stor skillnad runt om i landet. En del kommuner har en förskoleklass som är nära integrerad med lågstadiet i F2, F3 eller F1, medan andra har en förskoleklass som ibland är alldeles för sig själv. Det blir ganska konstigt och byråkratiskt för föräldrarna om man har en verksamhet som är helt fristående ett år och sedan ska gå vidare till nästa eller att den är kopplad till förskolan.Det finns en viss skillnad i hur pedagogiken förs beroende på om man kopplar förskoleklassen till förskolan eller om man kopplar den till lågstadiet, där den lärande leken eller det lekande lärandet kan variera ganska mycket och det därmed blir olika start. Därför är det viktigt att fundera på, som regeringen nu gör, hur man bättre styr upp förskoleklassen. Min slutsats är att det är rimligare att föra över förskoleklassen till en tioårig grundskola och ett fyrårigt lågstadium.Som utbildningsministern säger i sitt svar har man också rätt till särskilt stöd i förskoleklassen, enligt skollagen. Frågan är bara vad detta relaterar till. När man inte har kursplaner och kunskapskrav i förskoleklassen, vad relaterar då det särskilda stödet till? Det vore mycket smartare, mycket tydligare och en mycket bättre start för de allra flesta att ha kunskapskrav och kursplaner för lågstadiet som man har fyra år på sig att nå. Då kan man relatera till det särskilda stödet och se till att fler får en riktigt bra start.Jag tycker att det finns problem i detta. Dels är det olika i olika kommuner, dels är det en otydlig och byråkratisk struktur. Man kan också diskutera formen.Förra veckan föreslog regeringen ett ökat samarbete inom skolpolitikens område. Dagen efter ger man nya utredningsdirektiv till grundskoleutredningen. Där skulle man ha kunnat kontakta Alliansen för en gemensam skrivning om man vill ha ett samarbete. I dag tar man initiativ till den nya läroplansskrivningen för förskoleklassen.
STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationerVi har en stor utmaning, vilket vi alla understryker, och det är att vi sätter in stöd till elever med behov av särskilt stöd alldeles för sent. Vi ger faktiskt mest särskilt dokumenterat stöd i nionde klass, och som alla förstår är det för sent för de flesta eleverna. I de bästa skolsystemen i världen sätter man i stället in stödet tidigt, när barnet är sex sju åtta år. Dit måste vi gå också i Sverige. För att göra det behöver vi se till att alla sexåringar börjar i skola. Vi har gett Grundskoleutredningen direktiv att se hur en plan kan se ut för att göra förskoleklassen obligatorisk och, vilket är mitt svar till Gunilla Nordgren, att titta på om det innebär att förskoleklassen blir en del av grundskolan eller fortsätter att vara en egen skolform.Grundskoleutredningen kommer att titta på detta och lägga fram alternativ både med förskoleklassen som fortsatt egen skolform och med förskoleklassen som en del av grundskolan. Man tittar på de olika alternativens innehåll och vad det innebär med gällande rätt och förordningar. Detta ska Grundskoleutredningen lägga fram förslag på, och i båda fallen handlar det om en obligatorisk skolverksamhet för sexåringar.Vi vill också, precis som interpellanten och de andra debattörerna, göra förskoleklassen och den verksamhet som i dag erbjuds sexåringar likvärdig över hela landet. Det är anledningen till det uppdrag som Skolverket har fått. Det är ett sätt att göra detta snabbare än den strukturförändring som sker genom Grundskoleutredningen. Det motsäger inget som kommer genom Grundskoleutredningen, men vi får ett särskilt avsnitt i läroplanen som rör förskoleklassen för att få ett likvärdigt innehåll i förskoleklassen över hela landet.Vi vill också se till att förskoleklassens unika verksamhet som brygga mellan förskola och grundskola stärks. Här utgår vi från den forskning som vi har tillgänglig. Det handlar dels om OECD:s undersökningar där man genom PISA-provet konstaterar att prov som 15-åringar gör påverkas av vilken tillgång de har haft till förskolepedagogik som barn, alltså vad de har haft för pedagogisk verksamhet nio år före provet. Så stor effekt kan en god förskolepedagogisk verksamhet ha.Dels handlar det om resultatet av den utredning som den förra regeringen tillsatte under rubriken "I rätt tid", som just tittade på skolstart. Man konstaterade att det är mötet mellan det lekfulla lärandet, förskolepedagogiken och grundskolan i de tidiga åren som avgör vilken start man får i skolan. STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationerHär finns måhända en skillnad mellan oss. Jag skulle inte uttrycka mig som att det räcker med förskollärare. Jag upplever och vill beskriva förskollärare som akademiskt skolade experter på små barns lärande. Jag tycker att det är bra att sexåringar får vara i en verksamhet där de både möter förskollärare och grundskollärare. De möter på det sättet två lärarkategorier där några har utbildning i att bedöma enskilda barns kunskapsutveckling, för att använda Maria Stockhaus beskrivning, och andra har en utbildning i lekfullt lärande. Detta möte är bra.Avslutningsvis, herr talman, behöver vi skärpa verksamhetens inriktning mot basfärdigheterna i förskoleklassen. Det är målet med en läsa-skriva-räkna-garanti. Vi tar vidare det som börjar med införandet av kunskapskrav i ettan till en läsa-skriva-räkna-garanti från förskoleklass till årskurs 3. Jag tror inte att det kräver att vi har kunskapskrav också för sexårsverksamheten av den anledningen att det införts kunskapskrav i ettan som man kan arbeta mot, men man får en strukturerad verksamhet.
Herr talman! Vi har sedan riksdagen öppnade hört många statsråd i talarstolen kalla sin regering samarbetsregering. När det gäller lågstadiet och skola för sexåringar har Miljöpartiet och Socialdemokraterna närmat sig Alliansens skolpolitik, och det finns i dag många punkter där vi är överens. Jag är glad över att ni har för avsikt att fullfölja alliansregeringens förslag att införa obligatoriskt bedömningsstöd i de tidiga skolåren.När det gäller sexåringar borde det vara möjligt att hitta en överenskommelse. Gustav Fridolin lyfter fram OECD:s utredning om att en god förskola påverkar PISA-resultaten. Det har dock inget samband med den diskussion vi har nu eftersom man kan ha god förskola till och med att barn är fem år och sedan börjar de skolan när de är sex år.I dag finns det inget krav på att det ska vara utbildade lågstadielärare i förskoleklassen. Genom att göra grundskolan tioårig och göra förskoleklassen till det första riktiga skolåret ställs det krav på att det ska finnas behöriga lågstadielärare med den kompetens de har. Det hindrar inte att man kan ha förskollärare i förskoleklassen, och det hindrar inte att man kan jobba mer lekbetonat och med förskolepedagogik. Den viktiga skillnaden är att man har en utbildad lågstadielärare som har ansvar för verksamheten.Ni har föreslagit att det ska införas en läsa-skriva-räkna-garanti i lågstadiet.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationerPrecis som Maria sa handlar det om vilka som ska undervisa, det vill säga lågstadielärare. Vi har stor brist på förskollärare inom förskolan, så det blir nog inget stort problem.Det ser olika ut i olika kommuner eftersom man får lov att välja. Om förskoleklassen blir en del av grundskolan ska det vara i skolans värld och med ett bra fritis på eftermiddagen. Jag håller helt med om att det behöver satsas på fritis. I dag kan denna likhet inte garanteras. Jag har sysslat med mycket inom skolverksamhet, och det blir så enkelt om vi säger att skolstarten är vid sex års ålder. Då är det även de 5 procenten som ska dit. Vi fångar upp barnen tidigt och har utbildad personal. Det kan vara förskollärare i klassen också; det gör inget. I dag går de flesta barn på förskola, och det finns en garanti för tre till femårsverksamhet. I många andra länder börjar barnen vid sex eller fem års ålder. Jag har ett barnbarn som kommer att börja vid fyra års ålder, och det är obligatoriskt. Jag tror att vi ska ta vara på att barn har väldigt lätt att lära sig i dessa åldrar.

Herr talman! Jag välkomnar att Gustav Fridolin lyfter fram forskning som visar att en bra förskola leder till goda resultat i PISA och i skolan i övrigt. Det är ett viktigt konstaterande. Kanske kan det lära oss att inte alltid bara tänka tanken "låt barn vara barn", för barn vill lära sig. Barn tycker att det är roligt att lära sig. Barn lär sig när de leker, och de leker när de lär sig. Det måste vi fånga upp.Denna forskning leder dock inte till slutsatsen att man måste ha en särskild skolform som heter förskoleklass. Det forskningen säger är att man måste ha höga pedagogiska ambitioner för barn tidigt. Ju fler som möter höga pedagogiska ambitioner tidigt, desto fler kommer att klara grundskolan väl och lyckas vidare i gymnasieskolan, på högskolan och på arbetsmarknaden.Mötet med engagerade och duktiga pedagoger som kan se det enskilda barnets möjlighet till utveckling är det som gör det. Det är inte att man har ett särskilt kapitel i skollagen som heter Förskoleklass. Det är inte att man har en särskild skolform som heter just så som är förklaringen till varför forskningen visar att tidig pedagogisk verksamhet ger bra effekt på fortsatt utveckling och utbildning.Mina frågor kvarstår. Vad är det egentligen som ligger bakom att regeringen är så skeptisk och avvisande till tanken på en tioårig skolgång och en tidigare skolstart?Varför gör regeringen de här förändringarna när man vet att det i riksdagen finns ett väldigt starkt stöd för att gå över till en tioårig skola i stället?

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationerJag håller helt med Gunilla Nordgren när hon säger att barn har lätt för att lära sig och att de har rätt att lära sig. Det är därför det är så viktigt för oss att ta fasta på hur små barn lär sig.

Det är detta vi ska kunna bygga vidare på på ett bra sätt. Därför kommer ni inte att höra mig uttrycka att förskollärare också ska få vara med, för jag upplever förskollärare som lika självklara som grundskollärare i en pedagogisk verksamhet där förskolepedagogiken ska möta grundskolepedagogiken. Båda grupperna är kompetenta att göra det.I den här debatten finns undertonen att förskollärare inte skulle vara lika duktiga lärare som grundskollärare. Den vill jag inte ta del av. Den är inte min. Förskollärare och grundskollärare kan mötas och samverka på ett bra sätt, och det är det man kan göra i en verksamhet som förskoleklassen, när den fungerar som bäst.Precis som Christer Nylander uttryckte det ska barn möta höga pedagogiska ambitioner. Det kan man göra i en sådan här verksamhet, och det är jag inte skeptisk till.Jag vill understryka den utredning som den föregående regeringen tillsatte i frågan, I rätt tid. Den visar att det är viktigt att inte tappa bort förskolepedagogiken och det lekfulla lärandet, om man vill att starten för alla barn ska vara på ett sådant sätt att den stärker måluppfyllelsen i den svenska skolan och gör att alla barn når kunskapskraven.

Jag är övertygad om att vi kommer att ha lite olika ingångsvärden på olika punkter i en sådan diskussion, men det bör inte finnas något som är så svårt att vi inte kan lösa det.Detsamma gäller införandet av en läsa-skriva-räkna-garanti när den utredningen är färdig. De här frågorna hakar väldigt tätt samman. Om man ska se till att förskoleklassen och verksamheten för sexåringar verkligen används på ett sådant sätt att man får med sig basfärdigheterna in i det som i dag är första klass i grundskolan måste man strukturera upp det i ett samlat sammanhang med läsa-skriva-räkna-garantin och en förskoleklass till årskurs tre.
Herr talman! Jag förstår fortfarande inte varför regeringen ändrade utredningsdirektiven när det gäller förskoleklassen. Den enda slutsats jag kan dra är att man ville gå Lärarförbundet till mötes i frågan.Gustav Fridolin är öppen för kunskapskrav och att det behövs strukturerad läsundervisning för sexåringar om man ska uppnå läsa-skriva-räkna-garantin.

Man har utbildning i att bedöma enskilda barns kunskapsutveckling. Det är något som förskollärarna inte har. De har en fantastisk utbildning som säkert kan komma till nytta, inte bara för sexåringarna. Jag ser ingen anledning till att förskollärare inte ska kunna arbeta i hela lågstadiet, men det behövs behöriga lågstadielärare om man ska kunna bedöma enskilda barns kunskapsutveckling.Jag är orolig för att vi går vidare med ett förslag där vi inte ställer kravet på behöriga lågstadielärare som arbetar med sexåringarna. Jag tycker att det vore olyckligt och synd att slösa den tid som sexåringar tillbringar i skolan genom att inte ta till vara och kunna utvärdera deras kunskapsutveckling.
Herr talman! Jag ska använda min slutreplik till att svara på den sista frågan.Vi ändrade Grundskoleutredningens direktiv därför att de var skrivna på ett sådant sätt att man skulle upphöra med att ha ett möte mellan förskolepedagogiken och grundskolepedagogiken i verksamheten för sexåringar. Vi vill se och stärka det mötet. STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationerVi vill dock fortfarande se mötet mellan förskolepedagogiken och grundskolepedagogiken i verksamheten för sexåringar i en sådan framtida obligatorisk verksamhet.

En av de saker vi gör nu är att se till att strukturera upp arbetet i läroplanen så att det blir tydligt för varje rektor och lärare vad som är tillämpligt för förskoleklassen och så att vi kan få en likvärdig verksamhet över hela landet.Det går snabbare att göra på det sättet än de lagförändringar vi planerar utifrån Grundskoleutredningen, och vi behöver göra lagförändringar som stärker tillgången till särskilt stöd från förskoleklass till årskurs 3. Det gör vi genom en läsa-skriva-räkna-garanti.Överläggningen var härmed avslutad.